Fru talman! Kulturutskottets ordförande sade i sitt inledningsanförande att hon hade märkt att intresset för kulturfrågorna ökat under de senaste åren, inte minst här i riksdagen. Det tycker jag är bra. Efter den första delen av debatten i dag kanske man ställer sig litet frågande till detta, för det handlar ju väldigt mycket om fonder eller icke fonder, olika relationer och konstellationer men litet om de grundläggande kulturella frågorna. Prot. 1985/86:128 Jag hade förmånen att 1974 tillhöra kulturutskottet, då målen för den 25 april 1986 framtida kulturpolitiken antogs. När man ser tillbaka på de gångna åren kan man säga att väldigt mycket har hänt och att väldigt mycket har uppfyllts, även om det finns mycket kvar att göra på många områden. Jag tycker ändå att jag i dag kan ge en eloge till de kulturministrar som verkat under dessa år, i första hand till kulturministern under den icke-socialistiska regeringens tid men också till den nuvarande kulturministern. De har båda två haft förmåga att hävda kulturens ställning i en kärv ekonomisk situation. Jag tycker att vi kan vara generösa nog att erkänna det. Jag skall helt kort kommentera några av de reservationer som fogats till betänkandet. Dessförinnan skulle jag vilja säga ett par ord om En bok för alla, eftersom frågan kommit upp här även om den inte behandlas i detta betänkande. Jag har en mycket lång och ganska bred erfarenhet av En bok för alla. Bakom den står ju en del av våra mest betydande folkrörelser. Med deras aktiva medverkan har den här boken spritts till väldigt många grupper. Det är en del av det arbete som folkrörelserna utför i kulturens tjänst. Jag delar inte uppfattningen att det är en mycket begränsad grupp som kommer i kontakt med En bok för alla. Fru talman! I reservation 18 berör vi från centern de medel som är anslagna till kulturverksamhet inom Bygdegårdarnas riksförbund och Våra gårdar. Folkets hus-föreningar får ett ganska stort belopp, drygt 1,2 milj.kr., och Bygdegårdarnas riksförbund 23 000 kr. Men Våra gårdar blir helt utan bidrag. Man tycker det är ganska märkligt. Ännu märkligare är att man inte har någon som helst motivering för att helt enkelt inte följa kulturrådets anslagsyrkande. Det finns ingen motivering i propositionen, och i betänkandet hänvisar utskottsmajoriteten bara till det ekonomiska läget. Det är egentligen ganska underligt, ur rättvisesynpunkt. De organisationer som står bakom både bygdegårdarna och Våra gårdar bidrar ju till en lokal kulturverksamhet som i många fall kommer grupper till del som har mycket liten tillgång till kulturutbud i vanlig mening. Barnkulturen har berörts tidigare här i dag, och det är enligt mitt sätt att se en av de allra viktigaste frågorna inom kulturpolitiken. Vi vet att det är oerhört viktigt för barns utveckling att mycket tidigt komma i kontakt med kulturaktiviteter, att få sätta sin fantasi i rörelse, att få skapa och bli kreativ och inte minst att skaffa sig ett språk. Många forskningsundersökningar visar att när det gäller barns språkförståelse och språkinlärning kan man inte nog betona vikten av att de i ett tidigt skede kommer i kontakt med kultur. Jag måste säga att förskolan är föredömlig i de här sammanhangen. Där har man verkligen förstått detta viktiga samband och inser att alla barn om möjligt skall få samma chans, samma grund på de här områdena. Även om man kanske inte har hunnit lika långt i skolan som på förskolesidan, tycker jag ändå att den bild som Ingrid Sundberg tecknade av skolan var ganska negativ. Jag tycker ändå att de satsningar som görs på kulturområdet i varje fall på många håll är mycket positiva. Skolans kultursatsningar bör ju vara en utmärkande del av i princip all undervisning. I reservation 23 vill vi från centern, för att se till att barnkulturen skall få en bra 37 ställning, specifikt skjuta till 1 milj.kr. för att man skall vara säker på att detta område får sin beskärda del. Enligt propositionen finns det stora möjligheter att kulturrådet efter den förändring som nu sker kan satsa ytterligare pengar för barnoch ungdomskultur. I reservationen betonar vi också hur viktigt det är att understryka just samarbetet mellan kulturrådet och de barnoch ungdomsorganisationer som sysslar med sådana frågor. Fru talman! Många kulturarbetare lever i dag under mycket knappa omständigheter — det vittnades det om tidigare här i dag. I ett par reservationer tar vi från centern tillsammans med folkpartiet upp detta. Reservation 26 gäller visningsersättning till bildoch formkonstnärer. Vi tycker att man behöver öka på detta anslag ytterligare. För att det skall få någon effekt och för att tillräckligt många skall kunna få del av det bör anslaget räknas upp. Till författare utgår s.k. biblioteksersättning för boklån. Vi uttalar, tillsammans med folkpartiet, att det är ett rättvisekrav att även andra kulturarbetares verk som finns att låna på bibliotek — det gäller t.ex. noter och fonogram — skall ge samma möjligheter till ersättning. Därför säger vi att det från den 1 juli 1986 bör inrättas en Sveriges komponistfond och en Sveriges musikerfond. Vi begär också ett nytt anslag för att få ekonomiskt utrymme för dessa fonder. Vi ser det som en rättvisesak. I reservation 48 tar vi upp ett av de mål som var framträdande i 1974 års kulturpolitiska beslut, nämligen decentraliseringsmålet. Vi understryker i reservationen att det är oerhört viktigt att man inte ger avkall på decentraliseringsmålet, utan att man ser till att kulturaktiviteter förs ut till nya grupper och till grupper som har mycket små möjligheter att inom den egna regionen ta del av t.ex. levande teater, dans och musik. Riksteatern och dess balettensemble har Margareta Mörck redan talat om. Jag vill bara tillägga att vi tycker att det är mycket tillfredsställande att man genom denna majoritetsskrivning kanske kan slå vakt om en fortsatt balettproduktion inom Riksteatern. Vi ser det som en framgång, framför allt därför att vi vet att turnéverksamheten har varit till mycket stor glädje ute i landet. Man har verkligen lyckats, som Margareta Mörck sade, att få ett mycket större intresse för denna konstform än man har fått tidigare. Reservationerna 50 och 70 handlar om Drottningholm och Marionetteatern. Dessa grupper är relativt små, men de är oerhört viktiga, inte minst internationellt sett — både Drottningholms musikensemble och Marionetteatern. Vi måste ha råd att satsa på detta. Båda dessa former av kultur har nämligen en oerhört hög kvalitet och är mycket utvecklande för kulturlivet i stort. Jag vill verkligen understryka vikten av att man stöder denna form av kultur. Fru talman! Kultur borde vara något självklart, något som lika väl som alla andra aktiviteter i en människas liv ingår i det dagliga livet. Nu är det inte så, tyvärr. Detta är inte förbehållet alla. Därför vill jag än en gång understryka hur seriöst vi från centerpartiet ser på barns rätt och möjligheter till kultur. Det är ju barn som så småningom skall bli kulturkonsumenter som vuxna. Det är viktigt att vi ger dem möjlighet att på ett tidigt stadium ta del av kvalitet och mångfald på kulturområdet, för att de sedan skall kunna ifrågasätta och kritiskt granska det utbud som finns på många områden.
rslag fill kulturverks Fru talman! Jag vill bara klargöra för Kerstin Göthberg att den kritik som framfördes från moderat håll när det gäller skolan och kulturen icke riktades mot skolans kulturaktiviteter utan mot bl.a. införande av blockämnet som kan få, och med all sannolikhet kommer att få, katastrofala följder för elevernas förmåga att förstå de historiska sammanhangen och tillgodogöra sig ett varierande kulturutbud.
Fru talman! Jag antar att vi inte skall ha någon utbildningspolitisk debatt i dag. Jag vill bara erinra Ingrid Sundberg om de ställningstaganden som har gjorts i utbildningsutskottet under den senaste tiden om en förstärkning för svenskämnet i skolan och även om litteraturens plats inom svenskämnet. Detta visar att man är på rätt väg.
Fru talman! Jag uttryckte också i mitt anförande glädje över detta förhållande.

Fru talman! Jag skall plädera för två vpk-motioner som behandlas i detta betänkande, nämligen den som gäller ett invandrarcentrum i Botkyrka och den som handlar om Cramérbalettens fortsatta existens. I det förslag till ny regionplan som regionplanekontoret i Helsingfors har utarbetat framhålls vikten av att Södertörn utvecklas till en, som det uttrycks, mer kreativ region, där nya idéer, produkter och tjänster kan utvecklas. Många av Södertörnskommunerna har en hög invandrartäthet. Botkyrka kommun är den kommun i länet, och dessutom i hela Sverige, som har den högsta andelen utländska medborgare bland sina invånare. I Botkyrka finns över 50 nationaliteter representerade. Botkyrka kommunfullmäktige har beslutat att, under förutsättning att staten och landstinget bidrar med pengar, Botkyrka kommun skall upprätta ett invandrarmuseum med forskningsinslag. En av tankarna bakom ett sådant museum är att genom forskning och dokumentation ge människor ökade kunskaper om invandrarnas bakgrund och villkor och därmed bidra till en bättre förståelse mellan människor av olika nationaliteter. Det finns stora brister när det gäller just dokumentationen av invandringen till Sverige. Enligt vpk:s mening finns det skäl att bygga ut förslaget ytterligare, så att museet utvecklas till ett regionalt invandrarcentrum. I ett sådant centrum borde lokaler finnas för föreningsaktiviteter och biblioteksverksamhet med särskild inriktning på invandrarlitteratur och invandrarfrågor. Också språkutbildning kunde förläggas till detta centrum. Teater och andra kulturaktiviteter kan komplettera invandrarcentrumet. Ett genomförande av detta förslag skulle kunna få stor betydelse för såväl invandrarna som majoritetsbefolkningen, inte bara i Botkyrka utan i hela 39 regionen och faktiskt också i hela Sverige. Utskottet avstyrker vpk-motionen med hänvisning till att frågan, som man säger, skall behandlas i ett annat sammanhang. Utskottet menar att frågan inte får föregripas. Något argument emot ett invandrarcentrum anför inte utskottet, och det noterar jag med stor tillfredsställelse. Efter vad jag förstår vill utskottet att ett invandrarcentrum skall bli till, det är bara tidpunkten för ett beslut som man vill skjuta på. Jag tycker att det är olyckligt om denna fråga förhalas på bara dessa grunder. Vi har i motionen yrkat på litet mer än 1 miljon, för att en första projekteringsetapp skall kunna möjliggöras. Utskottet borde ha kunnat bevilja Botkyrka 1 miljon för detta ändamål, som ju utskottet ändå tycker är bra. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationen 24. Så till frågan om Cramérbaletten. Svenska riksteaterns styrelse har beslutat att lägga ned Cramérbaletten, trots att styrelsen egentligen vill ha baletten kvar. Baletten skall läggas ned fr.o.m. säsongen 1986/87 på grund av dålig ekonomi. Att bibehålla Cramérbaletten skulle kosta något mer än 7 milj.kr. Det är en mycket liten del av de 122 miljoner som det föreslagna anslaget uppgår till. Cramérbaletten har funnits i snart 20 år och gjort en ovärderlig insats inom danskonsten, eftersom ensemblen har arbetat med turnéverksamhet och på så sätt nått en bred, och ovan, danspublik. Turnéerna har gått via teaterföreningar till små orter, där man aldrig tidigare har sett dansföreställningar. Det är detta som är unikt med Cramérbaletten. För att bygga upp en framtida danspublik har baletten också genomfört skolföreställningar, ungdomsprogram, studiecirklar, öppna repetitioner, lunchprogram, m.m. i okonventionella och nya former. Även sjukhus, pensionärshem, museer och bibliotek har besökts av Cramérbaletten. Baletten har haft en repertoar av mycket hög kvalitet som alltså erbjudits även den ovana publiken. Cramérbaletten har alltid anställt svenska eller nordiska dansare och har på så sätt haft stor betydelse när det gäller att erbjuda arbetstillfällen för de dansare som utbildats vid Svenska balettskolan och Balettakademien. Cramérbaletten är en unik och betydelsefull balettensemble som måste räddas undan en nedläggning. Den måste få möjlighet att fortsätta sin viktiga verksamhet. Att bara därför att det fattas 7 miljoner lägga ned denna verksamhet måste ses som dumdristiskt och småsnålt. Många har här i riksdagen och också utanför riksdagshuset talat om Cramérbalettens betydelse. Vpk har i en motion föreslagit att 7 miljoner skall anslås för att baletten skall kunna fortsätta sin viktiga verksamhet. Jag tycker att utskottet borde ha kunnat tillstyrka ett anslag med detta enligt min mening blygsamma belopp. Det är bättre och rakare gentemot Riksteatern att anvisa mer pengar än att säga att Riksteatern inom de befintliga ramarna skall plocka fram pengar till Cramérbaletten. Jag yrkar bifall till vpk-reservationen nr 36, i vilken föreslås att 7 miljoner skall anslås för Cramérbalettens bevarande.

Herr talman! Jag vill göra några korta kommentarer. Sverige må ligga långt framme när det gäller konstnärsstöd — vi ligger i världstoppen när det gäller beskattning av konstnärer. Vidare vill jag påpeka att när det gäller de startbidrag som Catarina Rönnung hänvisade till är det en oerhörd koncentration till storstadsområdena. I de flesta av de 18 distrikten rör det sig om ett, två eller tre startbidrag. Det säger något om landsortskonstnärernas möjlighet till arbete. När det gäller Dramatens fond har moderaterna icke yrkat att den inte skulle komma till, men det engångsanslag som föreslås i propositionen har vi velat fördela på två år. Vidare vill jag beträffande de fria grupperna erinra om det kommunala ansvaret för kommunens kulturpolitik och inte minst studieförbundens kulturpengar.
Herr talman! Catarina Rönnung sade att teater finns främst i Helsingfors. Det är sant. Men det gäller också för balettverksamhet. Därför är det viktigt att en ensemble med Cramérbalettens verksamhetsformer får leva vidare.- Riksteatern sprider teater ut i landet, sade Catarina Rönnung vidare, och det är bra, fortsatte hon. Men jag tycker att Riksteatern också i fortsättningen skall ha möjlighet att sprida balettkonsten. Att tre dansare skall pensioneras tycker jag inte håller som argument för att lägga ned denna verksamhet. Vi har i andra sammanhang beslutat om utbildningskapacitet och om utbildning av nya dansare bl.a. på Balettakademin och i Svenska balettskolan. I övrigt tycker jag det är att gå ett steg för långt att på något vis förbjuda riksdagen att ha en mening om vart pengarna skall gå. Riksdagen anslår 122 milj. till Riksteatern. Jag tycker att det inte är för mycket begärt att man också i fråga om vissa verksamheter skall få tycka något om vad det är man skall satsa på. Jag anser alltså att riksdagen borde vara oförhindrad att uttala sitt stöd för Cramérbalettens fortsatta existens. Riksteatern behöver inte känna sig trampad på tårna för det. Anser man att en verksamhet är bra, måste man förstås kunna prioritera den. Men det vore hederligare att också anvisa pengar för Cramérbaletten, så att Riksteatern kunde satsa dels på den tänkta verksamheten, dels på en fortsatt existens. Känner nu Catarina Rönnung vånda för att lägga sig i vart pengarna inom Riksteaterns anslag skall gå, så finns det faktiskt möjlighet, om hon vill stödja Cramérbalettens fortsatta existens, att rösta för de här 7 miljonerna som vpk har föreslagit i ökat anslag. Hon kan rösta på den vpk-reservation där detta föreslås. Det här är egentligen också vad Riksteaterns styrelse har uttalat: man vill fortsätta verksamheten, men man har inte råd. Var då med och yrka bifall till och rösta på denna vpk-reservation med förslag om 7 miljoner. Jag vet att Catarina Rönnung sitter i Riksteaterns styrelse, så det kan inte vara ett så svårt val att göra.

Herr talman! Som ny riksdagsledamot har jag svårt att förstå att inte riksdagen skulle kunna uttala sig om användningen av de anslag som den beslutar om. Det trodde jag var självklart i en demokrati, i varje fall när det gäller en viktig fördelningsfråga som den om Riksteaterns satsning på teater och dans. Regeringen specificerar ju anslag till speciella ändamål i propositionen, t.ex. till tysk teater och till dansverksamheten på cirkus. Här anvisar regeringen speciella anslag. Då måste väl riksdagen också kunna göra det i demokratins namn. Att folkrörelser inte vill ha den här fördelningen kan inte gälla alla. När utskottet besökte Cramérbaletten i höstas, fick vi se förteckningar över alla dem som stöder Cramérbalettens fortsatta verksamhet genom ett upprop. Det var 84 teaterföreningar som hade skrivit under. Dessutom var det många kulturnämnder och många enskilda personer. Alla kan inte vara negativa till Prot. 1985/86:128 detta förslag. 25 april 1986 Beträffande pengarna var det så att jag ställde en fråga till kulturministern i januari. Han svarade då att han ansåg att det var möjligt att Riksteatern i princip kunde bedriva befintlig verksamhet inom budgeten. Därför ansåg vi att vårt förslag kunde se ut som det gör. 5 miljoner, som utskottet nu beräknar, är i alla fall ett anslag som ligger på samma nivå som det anslag baletten har innevarande år, och det är 2,2 miljoner mer än vad Riksteatern vill avsätta.
Herr talman! Det är ganska överraskande att ledamoten av Riksteaterns styrelse Catarina Rönnung är bekymrad över att utskottets majoritet vill slå vakt om de mindre dansgrupperna som kan komma ut också på de mindre scenerna. Nog är det något av prinsessan på ärten när man tar detta till intäkt för att hota med att de förberedelser för mindre teateraktiviteter som man har tänkt sig att gå ut med till landsbygden inte skulle komma till stånd. För min del betraktar jag den här verksamheten som ett komplement till den regionala och lokala satsning som Riksteaterns styrelse tydligen är beredd att göra, så att vi alltfort kan få just mindre dansgruppverksamheter ut till de mindre scenerna. Sedan vill jag, i likhet med föregående talare, säga att nog är det märkligt att inte riksdagen skall få säga sin mening i en så övergripande fråga som denna. Det rör sig ju om verksamheten inom Riksteatern, där ändå så mycket pengar ställs till förfogande. När Catarina Rönnung nu säger att kulturarbetarnas inkomstvillkor har förbättrats avsevärt, är det väl ändå en ganska betydande överdrift. Vad vi begär i reservation nr 16 är att det skall göras en analys och en bedömning, så att vi får ett förslag om förstärkning av kulturarbetarnas inkomstsituation. Jag tror det är en allmän mening att detta är en angelägen uppgift.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

När vi diskuterat dansverksamheten har i varje fall inte jag fått några uppgifter om kostnadsfördelningen mellan de två dansverksamheter som funnits. Åtminstone för mig är det alltså en hemlighet hur mycket t.ex. Cullbergbaletten kostat Riksteatern. Sedan vill jag än en gång framhålla att det är självklart att riksdagen måste få säga sin mening. Vi har uttryckt det på så sätt att dansverksamhet i små grupper är ett så viktigt komplement till teaterverksamheten på landsbygden att det bör göras en ordentligt satsning på dansen. Efter den rekommendationen tycker jag inte att Riksteaterns styrelses besvikelse behöver vara så stor.
Herr talman! Catarina Rönnung hänvisar till Cullbergbaletten. Jag tycker inte att det är riktigt relevant i detta sammanhang, eftersom den för närvarande framträder mest utomlands. Det är just därför som Cramérbaletten så väl behövs som ett komplement till Riksteaterns övriga, mycket betydelsefulla verksamhet. Av det Catarina Rönnung sagt tycker jag mig förstå att hon inte är beredd att skriva under att Cramérbalettens verksamhet är mycket betydelsefull. Jag skulle vilja fråga Catarina Rönnung vad hon säger om mitt förslag att hon skall stödja vpk-reservationen om dessa ytterligare 7 milj.kr., så att verksamheten kan få fortsätta. Regeringen är snål. Riksteaterns styrelse vill egentligen ha kvar Cramérbaletten, men man befinner sig i en ekonomisk vånda och har då måst välja bort Cramérbaletten. Men om vi beviljar dessa 7 milj.kr. extra kan Riksteatern klara även denna balett. Som jag sade tidigare tycker jag att det är att gå ett steg för långt när socialdemokraterna nu vill hindra riksdagen att uttala att den vill att denna balett skall få fortsätta. Jag har yrkat bifall till vpk-reservationen om dessa 7 milj.kr. extra. Jag är emellertid tveksam om denna reservation kommer att bifallas av riksdagen, och eftersom jag ändå tycker att denna balett måste garanteras en fortsatt existens har jag för avsikt att i andra hand rösta för utskottets hemställan i detta avseende, för att på så sätt markera den betydelsefulla insats som jag tycker att denna balett har gjort och som jag vill att den fortsättningsvis skall kunna göra.
Herr talman! Den nya produktion som Riksteatern har tycker jag verkar 25 april 1986 mycket bra, och den har också fått ett starkt gensvar ute i landet. Den kan väl utgöra grund för en ny Cramérbalett, som då endast behöver förstärkas med fler dansare. Jag skulle väl tro att Ivo Cramér då skulle kunna tänka sig att låna sitt namn till en på det sättet förstärkt ensemble. Det har säkerligen stor betydelse att Cramérs namn finns kvar, eftersom det borgar för kvalitet. När det gäller påståendet att teaterlivet på de små scenerna skulle komma i kläm vid en omprioritering, undrar jag varför dessa inte kan få dansföreställningar i stället. Vad beträffar ”ringräven” — min kompis i kulturutskottet — så litar jag nog hellre på honom än på Catarina Rönnung.

Herr talman! När vi talar om framtiden och framtidens kunskaper och kultur, brukar vi alltför ofta inskränka oss till områden som bioteknik, biokemi, elektronik osv. Däremot glömmer vi bort att den nya tekniken alltmer växer samman med den tidigare så teknikfientliga humanioran och med konsten. Inom litteratur, bildkonst eller scenkonst och musik utnyttjar man numera de senaste tekniska landvinningarna för att ge nya dimensioner åt det konstnärliga skapandet. De två kulturerna håller alltså på att växa samman. Våra kulturarbetare, våra konstnärer, utgör motsvarigheten till forskarna inom naturvetenskaperna. Liksom vetenskapsmännen måste konstnärerna få utveckla sin skapande verksamhet under bästa betingelser. I bägge fallen tar deras verksamhet tid. Därför måste de ha ett visst mått av ekonomiskt oberoende. Detta är viktigt för vårt land som kulturland. Det är dessutom, vilket vi ofta glömmer bort, väsentligt för utvecklingen i vårt land i vid bemärkelse. Här möter vi Sveriges dilemma. Betingelserna i ett högskatteland är ur många synpunkter dåliga för skapande verksamhet. Skatteårets odelbarhet är till nackdel för långsiktig verksamhet. Höga skatter ställer krav på en strikt kontroll av människors inkomster. Skattemyndigheternas kontrollkrav prioriteras alltför ofta på ett för den långsiktiga utvecklingen skadligt sätt. Detta har inte minst kommit till synes i reglerna för beskattningen av konstnärer. Kulturskattekommittén föreslog därför att utvecklingskostnader som en konstnär har skall ge rätt till avdrag vid beskattningen. Denna regel infördes också. Kostnader som hänför sig till tre år före ”den konstnärliga rörelsens” start skulle också enligt utredningens förslag göras avdragsgilla. Vid remissbehandlingen sade skattemyndigheterna nej till detta förslag och menade att endast kostnader ett år före start skulle få dras av. Regeringen följde skattemyndigheternas förslag, och riksdagen likaså. Reglerna är i dag alltför snäva. Moderata samlingspartiet anser att en treårsgräns är ett minimikrav för att skapa drägliga arbetsförhållanden för nyetablerade konstnärer. Att majoritetens företrädare i skatteutskottet redan 1985 var på det klara med att prioriteringen av fiskala intressen före kulturens och konstnärernas intressen var något tvivelaktig framgår av att man talade om ”viss försiktighet i initialskedet” och att en omprövning kunde ”naturligtvis bli aktuell när närmare erfarenheter vunnits”. Töva inte för länge innan denna omprövning kommer! Jag tror egentligen inte att det behövs en utredning — förslag finns. Majoritetens njugghet mot konstnärerna kommer också till uttryck när det gäller avdragsrätten för arbetslokaler i egen bostad. Kontrollkrav samt förmenta rättviseoch likformighetskrav gjorde att socialdemokraterna förkastade kulturskattekommitténs logiska förslag ”att kostnaderna för utnyttjandet av egen bostad skall vara avdragsgilla om verksamheten i väsentlig mån hindrat lokalens användning för bostadsändamål”. Enkelt, rättvist och rättframt! Men kontrollen ansågs bli försvårad, samtidigt som man hävdade att konstnärerna med en sådan regel skulle behandlas mer förmånligt än t.ex. löntagare. Därför knöts avdragsrätten i propositionen till antalet arbetade timmar. Detta var olyckligt. Men rättvisa åt kulturskaparna fodrar dessutom — det skall vi komma ihåg — regler som är anpassade till deras något speciella förhållanden.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

Herr talman! Jag skall tala om skatteutskottets betänkande 1985 86:128 kunna utöva sina yrken. Självfallet får då skatteoch avgiftsfrågorna särskilt 25 april 1986 stor betydelse. Detta har understrukits av att inkomstutvecklingen varit ogynnsam för kulturarbetarna i jämförelse med mer kommersiellt inriktade yrkesutövare, som ju har möjlighet att rationalisera sin verksamhet. Kulturarbetarna har inte kunnat kompensera sig för ökade sociala avgifter och skatter genom att ta ut högre ersättning för sina produkter. De har därför inte heller kunnat komma i åtnjutande av de förmåner som erbjuds praktiskt taget alla andra yrkesgrupper i form av förkortad arbetstid och längre semester. Förnyelsen inom kulturlivet är viktig. Det är därför angeläget att steget från mer hobbybetonad verksamhet underlättas. I normalfallet är det när man tar steget till att försöka livnära sig på sin konstnärliga verksamhet som ekonomin blir ett bekymmer. I dag finns en generell rätt för alla rörelseidkare att göra avdrag för löpande omkostnader som hänför sig till det kalenderår då en rörelse påbörjats och det närmast föregående året. Kulturarbetaren kan ibland under flera år arbeta på att få fram en konstnärlig produkt som han är beredd att presentera omvärlden. Om en avdragsrätt är avsedd att hjälpa kulturarbetaren att etablera sig måste samhället se på detta med generösa ögon. Den nuvarande tidsgränsen på ett år är alltför snävt tilltagen. Om en avdragsrätt av den här arten inte skall förfela sitt syfte, bör den rimligen omfatta även sådana löpande kostnader som ligger längre tillbaka i tiden än ett år. Endast om avdragsrätten på något avgörande sätt skall underlätta situationen för kulturarbetarna, och då särskilt med tanke på initialskedet av verksamheten, bör tidsgränsen sättas till tre år före rörelsens påbörjan. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1. Herr talman! För de fria kulturarbetarna är möjligheten att vid taxeringen få avdrag för lokalkostnaden uppenbarligen betydelsefull. I många fall är denna ofrånkomliga kostnad en av de större utgifterna i förvärvskällan. Det borde därför vara fullständigt självklart att den som skaffar sig en våning eller en villa i syfte att både bo och arbeta där har rätt till avdrag för kostnaden för arbetslokalen. Frågan är bara hur det här avdraget skall formuleras rent tekniskt. Enligt nuvarande regler medges avdragsrätt under förutsättning att minst 800 timmars arbete utförts i bostaden under året, dvs. i genomsnitt två arbetsdagar per vecka. Då medges avdrag beräknat efter en schablon. Kulturskattekommittén, som arbetat just med att hitta förslag som förbättrar kulturarbetarnas ekonomiska situation, föreslog att avdrag skulle medges om det utrymme i bostaden som användes som arbetsplats i väsentlig mån förhindrat att utrymmet jämväl kunde användas till bostadsändmål. Om verksamhet i endast mer begränsad omfattning inkräktat på annat utnyttjande av rummet skulle avdragsrätt inte föreligga. Eftersom vii folkpartiet anser att kulturskattekommitténs förslag till utformning av avdragsrätten är bättre än den vi har i dag anser vi att ett sådant förslag skall presenteras för riksdagen. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2. Herr talman! Den allmänna löneavgiften infördes för att finansiera det 49 första steget i den marginalskattesänkning som skulle ske inom ramen för den reformerade inkomstbeskattningen. I samband med överläggningen inför reformen diskuterades frågan om ett fribelopp för egenföretagare. I skatteutskottets betänkande 1982/83:35 erinras det om att socialdemokrater, centerpartister och folkpartister tidigare gjort ett gemensamt uttalande om att förutsättningarna för ett avgiftsfritt belopp i botten av egenföretagarinkomsten borde införas. Utskottet hänvisade vid det tillfället frågan till företagsskattekommittén. Kulturskattekommittén ansåg emellertid att frågan var angelägen, och därför föreslog kommittén att ett fribelopp för de fria kulturarbetarna skulle införas. Kommittén menade att kulturarbetarna har så avvikande förhållanden att en särbehandling var motiverad. Kommitténs förslag gick alltså ut på att det för egenföretagare med inkomst av litterär eller konstnärlig verksamhet införs ett fribelopp vid beräkning av den allmänna löneavgiften. Fribeloppet bör vara konstruerat så att allmän löneavgift bör utgå endast på underlag som överstiger ett visst fribelopp. Vi i folkpartiet anser att detta är en bra lösning för att hjälpa till och förbättra kulturarbetarnas ekonomiska situation. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 3.

Herr talman! Jag skall inleda med en fråga som tidigare har tagits upp i debatten. Ing-Marie Hansson har redan kommenterat Alexander Chrisopoulos påstående att det kan råda ett motsatsförhållande mellan satsningen på svenska språket och bevarandet av invandrarnas kulturarv. Så behöver det inte vara. Om det svenska kulturarvet går förlorat och svenska språket genom masskulturen och amerikanskt inflytande förvandlas till ett språk som ställer en del av befolkningen, både svenskar och invandrare, utanför — vilket hopp finns det då för landets språkminoriteter att kunna behålla sitt kulturarv och sitt språk? Innan jag kommenterar de borgerliga reservationerna vid utskottets betänkande nr 35 vill jag påminna om att riksdagen så sent som förra året beslöt vidta åtgärder för att underlätta kulturarbetarnas verksamhet. Beslutet var föranlett av regeringens proposition, som hade föregåtts av ett gediget kommittéarbete. Jag vill också påminna om att kulturskattekommittén inte föreslog någon särskild inkomstlag för kulturarbetare. Man konstaterade att en ny inkomstlag skulle innebära ett mycket stort ingrepp i regelsystemet och inte skulle gagna den allmänna strävan att förenkla beskattningen. Jag skulle vilja påstå att kravet på en ny lag för speciella yrkesgrupper i landet inte är en lösning av kulturarbetarnas speciella problem. Vi tror inte heller att ett nytt rörelsebegrepp är realistiskt, dvs. att konstnärlig verksamhet skulle betraktas som yrkesmässigt bedriven även om vinstsyftet saknas. Att tillsätta en ny utredning är väl inte heller någon lösning. Däremot medger jag att frågan om kulturarbetarnas villkor bör intressera oss politiker. Men vi får avvakta, och när goda och genomförbara förslag läggs fram och erfarenheter har inhämtats får vi återkomma till ärendet. 51 Herr talman! För säkerhets skull yrkar jag avslag på reservation 16 till kulturutskottets betänkande. Man bör komma ihåg att riksdagens beslut från förra året innebar att all inkomst, som t.ex. stipendier och bidrag, i fortsättningen betraktas som A-inkomst, dvs. inkomst av tjänst. Detta beslut är en väsentlig förbättring för kulturarbetarna. Jag vill också säga att arbetet med att förbättra informationen beträffande kulturarbetarnas beskattningsfrågor har inletts centralt och lokalt. Redan i år kunde man inhämta anvisningar och råd från skattemyndigheterna som var speciellt riktade till kulturarbetarna. Dessutom har särskilda experter börjat behandla kulturarbetarnas deklarationer. I reservation nr 1 till skatteutskottets betänkande har de borgerliga partierna yrkat att tidsgränsen för utvecklingskostnader bör sättas till tre år före rörelsens påbörjande. Man skall komma ihåg att riksdagens beslut förra året också innebar en nyhet i den svenska skattelagstiftningen. Enligt nuvarande regler kan man dra av de kostnader som löper på året innan verksamheten startar, dvs. man får dra av kostnader ett år efteråt. Jag är medveten om att kulturskattekommittén hade föreslagit rätt till avdrag även för kostnader under det andra och tredje året före rörelsens påbörjande. Men jag hänvisar till det utlåtande från skatteadministrationen som låg till grund för regeringens proposition och riksdagens beslut. Kontrollen skulle bli svår och rättvisa måste ju råda även här. Dessutom måste erfarenheter rimligen inhämtas innan rådande regler kan ändras. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen nr 1. I den gemensamma borgerliga reservationen, nr 2, har man tagit upp arbetslokalen i egen bostad. Man vill göra gällande att varken den tidigare gällande praxis eller den utvidgade rätten för avdrag för lokalkostnader är tillfredsställande. Riksdagen beslöt förra året att avdrag medges om den skattskyldige utfört minst 800 timmars arbete i bostaden under året. Såvitt jag förstår är det ett rimligt utnyttjande av bostaden. Avdrag medges enligt schablon. Man utvidgade således den tidigare rätten till avdrag när det gäller arbetslokaler. Vi får se tiden an och hämta erfarenheter innan vi kan vara redo att ompröva dessa bestämmelser. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. I reservation nr 3 har folkpartiet och centern föreslagit att de som har inkomst av litterär eller konstnärlig verksamhet skulle få ett fribelopp avseende löneavgiften. I och med att denna fråga är aktuell i den allmänna diskussionen om företagsbeskattningen är vi inte beredda att komma med särlösningar för kulturarbetare. Frågan får behandlas i större sammanhang, då företagsbeskattningskommitténs förslag prövas. Jag yrkar således avslag på reservation nr 3. Herr talman! Till sist vill jag säga att kulturarbetarnas arbetsförhållanden bör och skall diskuteras även i fortsättningen. Jag kommer även framdeles att bevaka dessa frågor, och kommer goda förslag fram kommer givetvis förbättringar att genomföras. Kulturarbetarna är värda allt stöd.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att påpeka att anledningen till att man — 25 april 1986 inte följde kulturskattekommitténs förslag var fiskala överväganden. Man tog alltså inte hänsyn till konstnärerna och de unga konstnärernas betydande ekonomiska svårigheter.
Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Detta tycker jag är beklagligt, allra helst som jag visade att möjligheterna att fritt skapa och utveckla konst inom en rad olika områden kommer att få en oerhört stor betydelse för hela vår svenska utveckling. Vad man nu kommer med är uppehållande förslag. Man skall avvakta — avvakta utredningar, avvakta erfarenheter och avvakta vad skattemyndigheterna tänker. Här finns bra förslag — gör någonting! Det kostar inte statsverket mycket.
Herr talman! Erkki Tammenoksa säger att goda genomförbara förslag skall beaktas. Det första goda genomförbara förslaget är att man utvidgar avdragsmöjligheterna från ett till tre år för konstnärer när de skall starta sin verksamhet. Att gå över från en hobbyverksamhet till att försörja sig som konstnär medför många olika problem. Ett är den ekonomiska situationen. Att då ge möjlighet att dra av kostnader för tre år tillbaka i tiden är ett rimligt sätt att hjälpa till. Skälet till att man inte skulle kunna göra det är kontrollproblem, sägs det. Då kan vi gå vidare och titta på det andra goda förslaget som handlar om arbetslokaler. Vi tycker i folkpartiet att det vore rimligt att kontrollera hur själva arbetslokalen ser ut som konstnären använder i sitt hem och att den kontrollen får vara utgångspunkt för om man medger avdragsrätt eller inte. Men majoriteten i skatteutskottet säger att det inte är någon bra lösning och föreslår en lösning som innebär att om man arbetar 800 timmar med sin konstnärliga verksamhet i bostaden, då skall man få göra avdrag. Det är ganska underligt att möjlighet till kontroll inte ifrågasätts här. Hur kontrollerar man att en konstnär som sitter hemma i sin bostad och arbetar verkligen arbetar just 800 timmar? Hur vet man att det inte är 500 timmar som läggs ned på arbetet? Därför menar jag att kontrollsvårigheten faktiskt inte är något skäl för att inte utvidga tiden för avdragsrätt när man startar konstnärlig verksamhet. Då det gäller fribeloppet vill jag bara säga att där har socialdemokraterna tidigare varit med och uttalat önskemål i den riktning som avses i reservationen, och det är synd att man skjuter frågan framför sig genom att hänvisa till företagsskattekommittén. Det hade varit rimligt att uttala sig positivt för ett fribelopp.

Herr talman! Jag har givetvis all respekt för de åsikter reservanterna har framfört här, men jag vill påminna om att de nya bestämmelserna har trätt i kraft i år. Jag kan naturligtvis upprepa vad jag sade i mitt huvudanförande, där jag delvis försökte bemöta vad som tidigare sagts i debatten, men eftersom jag inte har något nytt att komma med avstår jag från att förlänga debatten ytterligare.

Herr talman! För inte så länge sedan fördes en debatt här i kammaren om den s.k. nyfattigdomen. Jag skulle vilja fästa riksdagens uppmärksamhet på den grupp människor som inte kan räknas in bland de nyfattiga, utan dess värre bara blivit fattigare med åren. Det är alltså våra konstnärer, författare, tonsättare och andra jämförbara fria yrkesutövare. I sitt huvudanförande sade Catarina Rönnung att Sverige ligger långt framme internationellt sett när det gäller samhällets stöd till kulturarbetare — ungefär så uttryckte hon sig. Det är säkert riktigt — om man med detta avser det fåtal etablerade utövare som, vilket jag tycker är bra, kommer i åtnjutande av inkomstgarantier och offentliga beställningsarbeten. Vad jag avser att plädera för är emellertid de många kulturarbetare som har en levnadsnivå som få andra grupper skulle acceptera. De förbättringar på skatteområdet som både Catarina Rönnung och Erkki Tammenoksa här har nämnt är ytterst marginella. Det egentliga problemet är fortfarande olöst. Kulturskattekommittén, som lämnade sitt förslag 1983, belyste en rad problem som rimligen borde lösas för denna relativt lilla grupp medborgare. Jag vågar påstå att denna grupp trots sin litenhet har en mycket stor betydelse för de flesta av oss. Av utredarnas förslag ”bidde det bara en tumme” när regeringen var färdig med propositionen. Riksdagsmajoritetens kallsinnighet var för mig fullkomligt obegriplig. Kulturutskottets förklaring till att så litet av utredningens förslag ledde till någon förändring var då — precis som nu — att man inte kan särbehandla dessa speciella yrkesutövare. Men om det nu inte hade funnits fog för en annorlunda beskattningsmodell för denna yrkeskategori, hade det ju aldrig behövts någon utredning. Det största bekymret är att dessa enstaka personer behandlas som vilka egenföretagare som helst — t.ex. sådana som föder upp hästar, stoppar korv eller snickrar staket — trots att deras verksamhet bedrivs utan något egentligt Prot. 1985/86:128 vinstsyfte. Det är detta som skiljer dem från övriga egenföretagare. 25 april 1986 Kulturarbetarna får ju bära alla de nackdelar som kan vara förknippade med egenföretagande, men de har inga som helst möjligheter att dra nytta av fördelarna. Det finns också flera andra skäl som talar för att de borde få en egen nisch i skattelagstiftningen. Skattebyråkrater avfärdar ofta problemen med påståendet att kulturarbetare är dåliga kamrerer. Det må så vara, men det är inte det som är deras uppgift — deras största värde ligger ju i att de är kulturarbetare. Jag vill inte fälla några omdömen om våra taxeringsmyndigheter — de har ju bara att följa lagstiftningen. Men jag kan inte låta bli att undra över vilka avgrunder som skiljer olika människors världar åt. En textilkonstnär fick ett år beskedet att avdraget för underskott i hennes rörelse inte kunde godtas, eftersom taxeringsnämnden ansett att verksamheten inte drevs i vinstsyfte — rörelsen hade under ett antal år haft en liten omsättning och stora omkostnader. Påföljande år ifrågasattes riktigheten i de låga inkomstuppgifterna, och konstnären ombads att redovisa hur hennes kostnader fördelade sig liksom också utgifterna för det personliga hushållet — ända till sista purjolöken. Denna kränkande korrespondens har fortsatt genom åren, och när taxeringsmyndigheten återigen konstaterar att rörelsen givit underskott, avkrävs hon en utförlig beskrivning av sin verksamhet och en förklaring till att hon alls fortsätter. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, och det är förvånande att vi fortfarande har några konstnärer kvar i vårt land. Kulturarbetarna begär inte att bli favoriserade, bara att få rimliga arbetsvillkor för att över huvud taget kunna klara av att föra en dräglig tillvaro. Tyvärr har det gått så långt att de människor som inte passar in i våra välordnade system och inte vill ge upp sin särart får finna sig i en ganska omild behandling. Utskottsmajoriteten tuggar om sina argument från förra året och menar att ett särskilt inkomstslag för kulturarbetare lätt kan leda till missbruk och skulle kunna medföra tillämpningsproblem. Man menar vidare att de speciella skatteproblemen borde lösas på annat sätt. Ja tack, men hur då? Med vår välorganiserade statsapparat, med tillgång till modernaste tekniska hjälpmedel, tycker jag att det är ganska fantasilöst att inte kunna konstruera användbara beräkningsoch redovisningsmetoder. Egentligen är det inte fråga om någonting annat än de obotfärdigas förhinder när kulturskattekommitténs väl genomarbetade förslag avsatte så klent resultat. Skatteutskottet var helt till freds med propositionens uttalande om att det vid taxeringstillfället skulle tas speciell hänsyn till denna särskilda kategori inkomsttagare. Tyvärr tycks detta inte ha nått fram till dem det vederbör. Våra kulturarbetare utgör ingen stark påtryckargrupp. De kan inte föra förhandlingar som en part på arbetsmarknaden och förfogar inte heller över några maktmedel för att genomdriva krav. De slåss i bilder, ord och toner men föröder mycket av sin skaparkraft i försöken att komma till tals med skattebyråkratin. Jag finner det minst sagt genant att ett land som gör anspråk på att räknas som kulturellt högtstående inte lyckats ge sina konstnärliga yrkesutövare 55 drägliga arbetsvillkor. Det är illa nog att våra konstnärer blir fattigare, men än värre är att vårt kulturliv utarmas. Det finns goda skäl att göra en översyn av förhållanden också utanför själva skatteområdet, så som kulturskattekommittén föreslog. Om Erkki Tammenoksa läser kulturskattekommitténs förslag, skall han finna hur förfärande litet som ledde till märkbara förbättringar. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 16 i kulturutskottets betänkande 18, till reservationerna 1, 2 och 3 i skatteutskottets betänkande 35 och i övrigt till de reservationer som har folkpartistiska undertecknare.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 61 i kulturutskottets betänkande. Den reservationen av centerledamöterna behandlar Emigrantregistret i Karlstad, som har begärt ett anslag på 290 000 kr. för nästa budgetår. När utskottet behandlade anslagsfrågan för innevarande budgetår, ansåg utskottet att verksamheten vid Emigrantregistret i Karlstad är av sådan karaktär att det är ett riksintresse att den utvecklas. Jag skulle nu vilja fråga utskottsmajoriteten om denna bedömning inte längre har sin giltighet. Nu är man tillbaka i den låga anslagsuppräkningen, som — det vågar jag påstå — knappt motsvarar kostnadsfördyringen i fråga om de löpande utgifterna. Det här anslaget skulle ge möjlighet till en föreståndare på heltid. Det är en stor och viktig verksamhet som bedrivs vid Emigrantregistret, och det fordras naturligtvis för att den skall kunna utvecklas att man får en mer stadigvarande ledning för registret. Den föreståndare som finns i dag har att dela den viktiga uppgiften med en yrkesutövning som gör att han har en möjlighet att försörja sig. Många var väldigt glada när kulturutskottet sade att det här var ett riksintresse, och man gick då ut från det förhållandet att det som var av riksintresse skulle få betydligt bättre resurser. Till sist, herr talman, skulle jag vilja säga någonting om sponsring. Det är ett ämne som har diskuterats här i dag vid flera tillfällen, och jag kan konstatera att såväl utskottsmajoritet som reservanter uttrycker stor försiktighet. Men denna försiktighet får inte vara så stor att restriktiv sponsring inte får förekomma. Reservanterna ger faktiskt uttryck för en försiktighet som ändå ger praktiska möjligheter och förutsättningar för sponsring. Jag vill än en gång tillägga, för att det inte skall uppkomma något missförstånd, att sponsringen ju inte får inverka på den långsiktiga inriktningen av kulturen. Det är viktigt att komma ihåg det. Däremot skulle försiktig sponsring kunna åstadkomma ett ökat kulturutbud, där man kan ta upp speciella teman som säkert skulle intressera många medborgare. Jag yrkar alltså bifall även till reservation 13.

Herr talman! I Vallentuna, som är min hemkommun, finns sedan början av seklet en Folketshusförening. Föreningen var mycket fattig, och det dröjde ända till en bit in på 1980-talet innan man ansåg sig ha råd att bygga ett Prot. 1985/86:128 Folkets hus. Det blev ett litet och i andras ögon troligen ganska oansenligt 25 april 1986 hus. Det byggdes helt av frivilliga krafter, och för oss som var med är det förstås ändå ett av världens underverk. Men litet blev det alltså, beroende på att pengar saknades även i detta fall. I samband med invigningen av huset deponerades ur Folketshusrörelsens konstsamling fyra konstverk — en olja, en litografi, en färgetsning och en kolteckning. Oljan och litografin är två sköna bilder, som fröjdar ögat på var och en som träder in i salen. Färgetsningen däremot har ett motiv som upprör de flesta —- ingen tycker spontant om den, men diskussionerna om den är ofta mycket livliga. Kolteckningen har ingen titel, och eftersom inget mänskligt öga ännu sett vad den föreställer, så gissas det friskt. Vår utfattiga Folketshusförening hade utan den här depositionen inte haft annat än affischkonst att fröjdas och förargas åt. Herr talman! Jag har berättat det här i förhoppningen att moderaterna skall förstå att anledningen till att vi anslår medel till konstinköp till samlingslokalerna verkligen är att detta ger ett ovärderligt tillfälle för folk i allmänhet att komma i kontakt med konst utan att de måste komma på att de själva skall söka sig till den. I sin motion påstår moderaterna att detta anslag skulle göra att det kan uppkomma en rad principproblem, t.ex. i fråga om äganderätten. Är det inte typiskt moderat? Jag kan bara säga: Förfäras ej, det brukar lösa sig. Av tidsskäl skall jag, herr talman, när det gäller Arbetets museum bara hänvisa till Ing-Marie Hanssons nyss framförda stolta försvar. En fråga som har engagerat alla de fyra oppositionspartierna är Marionetteaterns anslag. Marionetteatern ville förra året ha en höjning av anslaget till sin museiverksamhet från 100 000 till 140 000 kr. Ett så gott som enigt utskott stödde då propositionens förslag om 103 000 kr. I år önskar sig Marionetteatern ytterligare 152 000 kr. för att förstärka museiverksamheten. Motionärer från alla fyra oppositionspartierna föreslår en höjning med 49 000 kr., så att man sammantaget tillskjuter 155 000 kr. I propositionen föreslås samma uppräkning som förra året, och det är också det socialdemokratiska förslaget, som jag vill yrka bifall till. Alla erkänner i och för sig att Marionetteaterns stora problem är lokalfrågan, men det är inte den som behandlas i detta fall. Medelhavsmuseet berörs i en folkpartireservation. Det får i år en anslagsförstärkning på 100 000 kr., och som framhålls i betänkandet, avgör museet naturligtvis självt vad som skall göras med pengarna. Under p. 28 anslås medel till vissa arkiv, och i det avsnittet finns det tre reservationer, bl.a. den som berörts av Jan Hyttring och som gäller ytterligare medel till Emigrantregistret i Karlstad. Regeringen har i år tillsatt en särskild utredare för att se över arkivfrågor inom den statliga och kommunala sektorn. Utredningen skall vara klar i slutet av året. Utredningen kommer även att pröva frågan om bidrag till de enskilda arkiven. Utskottsmajoriteten anser att utredningen skall avvaktas. Alexander Chrisopoulos frågade tidigare apropå det ytterligare anslag på 500 000 kr. som vpk vill ge Arbetarrörelsens arkiv, om vi tycker att Arbetarrörelsens arkiv har fått för mycket pengar för information om 57 arbetarrörelsen. Men då glömmer Alexander Chrisopoulos att Arbetarrörelsens arkiv är ett av de arkiv som prioriteras i och med att det får 246 000 kr. ytterligare. Det är naturligtvis ett uttryck för att vi är måna om att det skall fortsätta sin viktiga verksamhet. På kulturminnesvårdens område finns en reservation. Det är bara vpk som har 10 milj.kr. att lägga på ett anslag för fornminnesvård. En tröst — om än liten — för oss andra, som inte har några guldbyxor att ta på är dels att riksantikvarieämbetet får en ökning av anslaget till 1 milj.kr. till utvecklingsarbete för att främja vård av fornlämningar i samarbete med bl.a. kommuner och markägare, dels att den regionala organisationen har förstärkts genom att länsmuseerna tillförs tio nya grundbelopp. Eftersom jag själv kommer från Helsingforss län, som är ett av de län som inte längre kan räkna med beredskapsmedel för kulturminnesvård och där det finns en mängd fornlämningar och just ingen arbetslöshet, kan det kännas en smula otillfredsställande att inte ha några extra medel att dela ut. Det är troligen så att några problem kortsiktigt skulle kunna lösas bl.a. i vårt län om man hade mera pengar. Men på längre sikt kan det vara värdefullt att söka nya vägar. Det är naturligt att även kommunerna engagerar sig i arbetet med att skapa en god kulturmiljö. Det är bra att länsmuseerna då kan bistå med sakkunskap och rådgivning. I en s-motion begärs en utredning om fornvårdens framtida organisation och finansiering, varvid vikten av samordning med naturvården betonas. Detta samband talas det om även i en fp-motion. Det finns i och för sig redan ett nära samarbete mellan naturoch kulturminnesvården genom att länsstyrelserna regionalt har ansvaret för båda områdena. Så regionalt kan samordningsmöjligheterna bevakas. Nu pågår i regeringen beredningsarbete med anledning av arkeologiutredningens betänkande. Det skulle förvåna om man inte i det arbetet försöker få till stånd en ökad samordning av de centrala insatserna. Det är enligt min uppfattning ett mycket angeläget område, och jag vill därför tolka de strävanden positivt som görs på olika nivåer för att finna nya vägar och hitta andra medel. Två moderata reservationer rör Riksutställningar. Det som föreslås är en översyn av Riksutställningars verksamhet och neddragning av anslaget med 3 milj.kr. Förslagen motiveras i den underliggande motionen ungefär så här: Nu har vi så bra kommunikationer i landet, att folk som bor på landet kan åka in till närmaste stad och ta del av stadens kulturutbud — vandringsutställningar skulle därför bli överflödiga. Därtill, sägs i motionen, använder Riksutställningar bilden som inlägg i samhällsdebatten. Det är tydligen något som enligt moderaterna är olämpligt. Om utskottets ordförande vore i kammaren skulle jag be henne att nämna någon av de bildskärmsutställningar hon har sett det senaste året, som producerats av Riksutställningar och som enligt moderaternas uppfattning är av låg konstnärlig kvalitet. Eftersom vi dels vill värna Riksutställningar, dels gärna vill begagna alla tillfällen att förstärka de kulturpolitiska målen som talar om en decentralisering av verksamhet, liksom om att ta hänsyn till eftersatta grupper, yrkar vi på det bestämdaste avslag på reservationerna 74 och 75. Sedan ytterligare en fråga: Tycker verkligen moderaterna att bilden inte skall få användas även som inlägg i samhällsdebatten? Prot. 1985/86:128 I reservation 60 föreslår de moderata ledamöterna i utskottet att riksdagen 25 april 1986 skall ta 143 000 kr. från Konstfrämjandet och ge till Sveriges konstföreningars riksförbund, SKR. Skälet till det här är enligt moderaterna att Konstfrämjandet under en följd av år gynnats vid en jämförelse med SKR. En sådan formulering gör mig förstås nyfiken, så jag har tittat efter ordentligt. Jag måste faktiskt meddela att detta att Konstfrämjandet skulle ha gynnats inte är sant! Som alla vet, och som även framgår av betänkandet, biföll majoriteten förra året ett par motioner som innebar att anslaget till SKR plussades på med 200 000 kr. Det var bara moderaterna som då tyckte att man kunde ta pengarna ifrån Konstfrämjandets anslag. Budgetåret 1984 84 fick de 3 Jo vardera i tillskott. I år räknas bådas anslag åter upp med 3 I. Sedan måste man förundras när man i reservation 60 läser att moderaterna med sådan tillfredsställelse ser på SKR:s konstspridande verksamhet, samtidigt som de är så njugga mot t.ex. Konstfrämjandet. Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan och den socialdemokratiska reservationen 70 samt avslag på övriga reservationer. Jag kan sist och slutligen konstatera att det är ett känt mönster som går igen på två nivåer: Moderaterna vill skära bort verksamhet för drygt 11 milj.kr. Vpk har 10,5 milj.kr. mer än vi att spendera på området. Den andra nivån på detta kända mönster är att de moderata prutningarna drabbar sådant som Arbetets museum, konstförvärvsanslaget till samlingslokalorganisationerna, Riksutställningar och Konstfrämjandet.
Herr talman! Jag har i mitt tidigare inlägg ganska ordentligt motiverat våra yrkanden beträffande Konstföreningarnas riksförbund. Till detta är bara att säga att Konstfrämjandet tidigare har varit mycket favoriserat när det gäller anslagshöjningar och att det så att säga var riksförbundets tur i år liksom förra året. När det gäller Riksutställningar tycker jag att Sylvia Pettersson tecknade en nidbild av våra yrkanden. Vi begär en utredning därför att Riksutställningars ursprungliga syfte inte har kunnat upprätthållas. Det var meningen att man skulle sprida konstnärliga alster, men alla bildskärmutställningar som kommer från Riksutställningar kan inte göra anspråk på att vara konstnärliga alster utan är snarare inlägg i samhällsdebatten. Nu hänvisar utskottet till att museiutredningen arbetar och att Riksutställningars verksamhet kanske kan ingå i detta arbete, så att man får problemen allsidigt belysta. Det är ju så att om Riksutställningar inte hade sina 20 miljoner så skulle kanske museerna kunna sprida sina utställningar och sin publikverksamhet på ett annat sätt.
Herr talman! Jag sade ju att jag blev nyfiken när det gäller Konstfrämjandet och SKR, därför har jag studerat detta ganska noga. Om man tittar på 59 anslagen över en tioårsperiod finner man faktiskt att SKR:s anslag har nästan fyrdubblats, medan Konstfrämjandets anslag har blivit ungefär dubbelt så stort. När det gäller Riksutställningar är det vår bestämda uppfattning att Riksutställningar sprider konstnärliga alster, som samtidigt är inlägg i samhällsdebatten. Gunnel Liljegren tycker att jag ritade en nidbild av moderaternas förslag, men det är bara så att jag har läst motionen mycket noga.
Herr talman! Innan man jämför anslagen till SKR och Konstfrämjandet får man nog ta till litet procenträkning och dessutom titta på från vilken nivå man startar. Det skulle föra för långt att här ta upp en debatt om Konstfrämjandets verksamhet, men både Sylvia Pettersson och jag vet att den inte har varit utan problem.

Herr talman! Jag har tillsammans med Margitta Edgren skrivit en motion om det statliga kulturstödet till teater-, dansoch musikinstitutioner i Göteborg och Malmö. Det finns även en socialdemokratisk motion och en vpk-motion som tar upp samma fråga. Vår gemensamma utgångspunkt är att Malmö och Göteborg utgör regionala centra för kulturen och därför bör få större statliga anslag än i dag. Utskottet påpekar att man vid olika tillfällen under senare år understrukit vikten av att statsmakterna strävar efter att leva upp till de kulturpolitiska mål som fastställdes 1974 och som innebär att kulturpolitiken skall främja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner inom kulturområdet. Ja, det är gott och väl, men vad har hänt i praktiken? I vår motion har vi jämfört årets budgetproposition med den som presenterades för fem år sedan. Det visade sig då att om man räknar in bidragen till Dramaten och Operan kommer man fram till att Helsingfors för budgetåret 1982/83 fick cirka tre gånger så stora bidrag till teater-, dansoch musikinstitutioner som Göteborg och Malmö hade tillsammans. Regeringens budgetproposition visar att förslagen för nästa budgetår leder till ungefär samma resultat. En översiktlig beräkning tyder närmast på att det relativt sett skulle ha skett en försämring för Göteborg och Malmö i förhållande till Helsingfors. I kulturrådets rapport, kommunerna, staten och kulturpolitiken, redovisas bl.a. kultursatsningar i olika delar av landet. Statens andel av de samlade kulturinsatserna 1981 i länen varierade mellan 24 och 16 96. Om man i Helsingforss län inkluderar de statliga bidragen till de centrala kulturinstitutionerna var statens andel drygt 40 26. Även de fria grupperna i Helsingfors har fått en ökad andel av statsbidraget jämfört med andra fria grupper i landet. Kulturrådet har i rapporten Kommunernas kulturkostnader 1983 studerat skillnaderna i olika regioner. Där framkommer att Storgöteborg och Stormalmö satsar mest av kommunala medel på kulturen i relation till antalet Staten har ökat anslagen till kultur under de senaste tio åren. Inom parentes sagt hade folkpartiet velat att det blivit en ännu större ökning i årets budgetproposition. De ökade kulturanslagen har dock till mycket stor del gått till Helsingfors, vilket bekräftas i vår motion genom statistik som vi har hämtat från kulturrådet och från riksrevisionsverket. Politiker och tjänstemän från Malmö och Göteborg har i många år försökt få till stånd en ändring av skatteutjämningsbidraget, som vi upplever som djupt orättvist. Det baseras på kommunernas intäkter utan hänsyn till utgifterna. Både Göteborg och Malmö har som storstäder höga kostnader. Som regionala centra måste de ta på sig kostnaderna för verksamheter som i hög grad utnyttjas av människor från andra kommuner, t.ex. när det gäller kulturen. Skall en storstad fungera som industriellt och vetenskapligt centrum är satsningen på kulturlivet viktig. Tidigare fick kommunerna bidrag indirekt från näringslivet genom den kommunala beskattningen av juridiska personer. Nu tar staten in den skatten, och kostnaderna vilar därmed på invånarna själva. Det är alltså många faktorer som medverkat till en negativ ekonomisk utveckling för regionala centra. I det alltmer ansträngda budgetläget kommer Malmö och Göteborg troligen inte att kunna satsa så mycket på kulturen som man gör nu via kommunalskatten. För några veckor sedan var göteborgarna och även många långt utanför Göteborgs gränser mycket upprörda då Stadsteaterns styrelse av ekonomiska skäl tvingades besluta om att lägga ner Angeredsteatern. Nu har kulturministern lovat att bistå teatern med extrapengar, vilket är mycket glädjande. Men det går inte att i längden förlita sig på punktinsatser i akuta | situationer om man skall planera teaterverksamhet. Utskottet skriver: ”Det är förståeligt att de kommuner, i vilka institutionerna finns, inte minst i den nuvarande ekonomiska situationen kan ha svårigheter att tillföra ytterligare resurser eller t.o.m. att behålla de nuvarande resurserna för ändamålet.” Vidare förutsätter utskottet ”att regeringen uppmärksammar de i motionerna redovisade problemen”. Det | finns alltså en viss förståelse för vår motion, men vi har ändå velat reservera oss på denna punkt. Vår slutsats efter den genomgång som vi har gjort när det gäller | statsbidragets fördelning inom kulturområdet visar att det finns all anledning | att göra omprioriteringar. De satsningar som har gjorts på Norrlandslänen är angelägna och väl motiverade. Dessa vill vi definitivt inte ifrågasätta. Självfallet anser vi också att särskilda satsningar skall göras i huvudstaden | som nationellt kulturcentrum. Men frågan är om det måste vara så stora differenser mellan våra tre största städer. Enligt vår mening är det angeläget att man, då fortsatta statliga satsningar | på institutioner inom kultursektorn skall göras, uppmärksammar behovet av sådana insatser i Göteborg och Malmö. Jag yrkar bifall till reservation 10.

Herr talman! Med hänsyn till den kommande voteringen och då jag kan instämma i det mesta som Ingela Mårtensson sade tidigare har jag lagt manuskriptet med mitt tiominutersanförande åt sidan. Jag skall bara kommentera det som utskottet på s. 14 i betänkandet sagt om vår motion. Egentligen hade jag kunnat avstå även från det, men det finns en mening i betänkandet som gör att jag känner mig tvingad att göra några kommentarer. Utskottet anser nämligen att man måste ge pekpinnar till en enskild kommuns Stadsteater och tala om hur den skall bära sig åt om pengarna inte räcker till den nuvarande verksamheten och man därmed måste dra ner på verksamheten. Utskottet säger nämligen att betydelsen av förortsoch skolteater särskilt skall understrykas vid neddragningar. Jag hade accepterat en sådan pekpinne, om riksdagen hade varit beredd att exempelvis ge riktade pengar till förortsoch skolteater. Men vid ett flertal uppvaktningar och behandlingar av motioner under årens lopp har vi fått veta: Om man i Göteborgs kommun vill satsa på särskild skolteater, skall man inte sedan komma springande till staten och begära pengar. Tack vare välvilja från kulturminister Bengt Göransson lyckades vi i våras avstyra de allra värsta och mest näraliggande problemen. Men en engångshjälp kan naturligtvis inte i längden förändra situationen särskilt mycket. Den innebär bara att vi, i stället för att behöva säga upp folk direkt, kan lägga ut neddragningarna över en litet längre tid. Självfallet vill ingen att neddragningarna skall drabba vare sig förortsteater eller skolteater, men man har redan plockat 56 tjänster från den stora scenens gamla personal ute i förorter och skolor. De flesta som har något kulturpolitiskt intresse inser nog att det då inte går att ta så förfärligt mycket mer, utan att alla verksamheter måste drabbas. Det är också vad som nu sker. Det blir en mindre neddragning i år, som gör att vi inte direkt behöver avskeda folk, utan kan vakantsätta några platser i stället. Situationen hjälps upp av att vi inte alls, som man kan tro när man läser tidningarna, gör fiasko på fiasko. Vi har de facto haft en mycket fin publiksäsong, som gett oss publikintäkter på ungefär 200 000 kr. mer än vad som var budgeterat, med två stora succéer, Romeo och Juliet och Blodsbröder. Vi är alltså i längden inte hjälpta av punktinsatser. Vi överlämnade förra året en mycket noggrann egen utredning om vad som händer i Malmö-, Helsingborgsoch Göteborgsområdet. Vi underströk där att vi i de stora tätorterna skulle kunna spela en betydligt viktigare roll som regionala stadsteatrar än vad vi i dag får göra. Vi menade också, och gör det fortfarande, att det är nödvändigt att man tittar på denna situation vid fördelningen av kommande bidrag. Jag skall inte använda mer av kammarens tid. Jag har heller inget yrkande. Jag hoppas bara att kulturministern hjälper oss med att se till att kulturrådet fortsätter att titta på dessa verksamheter, så att vi kanske slipper återkomma med motsvarande motion ett år till.

Herr talman! Margé Ingvardsson har frågat mig om genomförda rationaliseringar på försäkringskassorna kommer att följas upp och utvärderas. Vidare har hon frågat om regeringen kommer att vidta några åtgärder om det visar sig att besparingarna inom socialförsäkringsadministrationen kommer att medföra ökade utgifter inom försäkringen. Att följa upp verksamheten på försäkringskassorna är en uppgift som åligger riksförsäkringsverket. Uppföljningen är ett arbete som pågår kontinuerligt, och resultatet kommer till uttryck bl.a. i verkets anslagsframställning för försäkringskassorna. I anslagsframställningen har tidigare redovisats resultatet av de rationaliseringar som har genomförts på försäkringskassorna, och så torde komma att ske även i fortsättningen. När det gäller Margö Ingvardssons andra fråga vill jag framhålla att både för innevarande budgetår och i förslaget för nästa budgetår har en förstärkning skett av försäkringskassornas administrationsanslag utöver vad som följer av huvudförslaget. Dessa förstärkningar har finansierats genom omfördelning inom socialhuvudtitelns område. Vad gäller resurser till försäkringskassorna för tiden därefter vill jag peka på vad som sägs i regeringens direktiv för myndigheternas anslagsframställningar för budgetåret 1987/88. Där framgår att alla myndigheter skall redovisa ett treårigt huvudförslag och vilka åtgärder på kort och lång sikt som är nödvändiga för att klara minskningen av resurstilldelningen enligt huvudförslaget. Samtidigt framhålls att det skall göras en redovisning av konsekvenserna för verksamheten om en resurstilldelning sker enligt huvudförslaget. I redovisningen ingår också att beräkna effekter för myndigheternas intressenter och för myndigheternas möjligheter att fullgöra ålagda arbetsuppgifter om huvudförslaget tillämpas. Resultatet av detta arbete kommer att redovisas i myndigheternas anslagsframställningar. Regeringen kommer således att få underlag från berörda myndigheter för ställningstagande i höstens budgetarbete bl.a. vad gäller sambandet mellan resurser inom socialförsäkringsadministrationen och försäkringens kostnader.

Herr talman! Tack för svaret på interpellationen. Socialförsäkringen kostar mycket pengar. För budgetåret 1985/86 är den beräknade kostnaden 154 miljarder. Det innebär att nästan 25 26 av vår totala konsumtion i landet betalas av pengar som administreras av försäkringskassorna. Av alla dessa miljarder är det knappt 3 96 som är utgifter för administrationen. Det kan knappast anses som stora kostnader i förhållande till de summor som betalas ut. Ändå har försäkringskassorna sedan 1981 genom besparingar i administrationen fått vidkännas nedskärningar motsvarande 2 000 helårstjänster. I Helsingfors motsvarar nedskärningarna 800 helårstjänster. Dessutom får kassorna ingen täckning i form av ökade anslag för årliga löneklassuppflyttningar, s.k. ålderstillägg. Det är uppflyttningar som har överenskommits genom avtal. Detta slår extra hårt mot kassor med tjänstemän med lång anställningstid och därmed högre löneklasser. För Helsingforss del, som just har äldre tjänstemän, medför detta att en minskning med 5 96 i den kommande femårsbudgeten i realiteten blir en 10-procentig minskning av anslagen. En del av kassornas reduceringar inom administrationen har motiverats med genomförda rationaliseringar. Som ett exempel kan nämnas slopandet av kontantutbetalningarna. Några årliga uppföljningar av denna rationalisering har inte gjorts. Personalen i kassorna anser att det som från början kanske såg ut som en besparing vid slopandet av kontantutbetalningarna inte motsvarade förväntningarna på sikt. Den direktkontakt som kassorna fick genom kontantutbetalningarna med kunderna måste nu ersättas med brev eller telefonkontakt. I många fall behöver kassorna kompletterande upplysningar. Därmed uppnås ingen tidsvinst i ärendebehandlingen. Överallt i landet protesterar nu personalen på försäkringskassorna mot de planerade nedskärningarna. Tjänster dras in, men arbetsbördan ökar. Enbart mellan februari 1985 och januari 1986 har ärendevolymen ökat med 3 Jo. Personalen hinner bara med att sköta det omedelbara löpande arbetet med service till kunderna. Det här går ut över uppföljningsoch kontrollarbetet. Kassorna anser att det finns skäl att misstänka att felaktiga belopp utbetalas. Betalas för höga belopp ut, blir socialförsäkringskostnaderna högre. Därmed är inte besparingarna inom administrationen värda något. Om för låga belopp betalas ut, är rättssäkerheten hotad. Och det blir alltid de svagaste som drabbas, de som inte förmår att själva kontrollera att de erhållit rätt belopp.

Det är bäst att jag frågar: Är detta rätt uppfattat? Socialministern hänvisar till en förstärkning av försäkringskassornas administrationsanslag utöver huvudförslaget för både innevarande och nästa budgetår. Men sanningen är väl den att försäkringskassorna inte får några nya pengar, och det var nya pengar de behövde. Förstärkningarna skall ske genom omprioriteringar. Direktiven för kassorna för 1986 och 1987 innebär direkta besparingar på 14 milj.kr. Därutöver skall kassorna skrapa fram 15 milj.kr. för att klara arbetet med arbetsskadeförsäkringen och ytterligare 33 milj.kr. för förstärkningar för andra prioriterade områden. Det är alltså hela tiden fråga om omfördelningar. Riksförsäkringsverket påpekar i sin anslagsframställan att de 15 miljonerna till arbetsskadeförsäkringen inte löser problemen med de långa handläggningstiderna. Enligt riksförsäkringsverket innebär det bara att situationen på kassorna inte kommer att förvärras. Arbetsskadeutredningen har gjort den bedömningen att ärendebalansen inom arbetsskadeförsäkringen även i fortsättningen kommer att öka år från år, och därmed även väntetiderna för beslut, trots gjorda omfördelningar. Situationen på försäkringskassorna är ytterst allvarlig. Personalen är slutkörd, övertidsuttaget är större än någonsin och rättssäkerheten inom socialförsäkringssystemet är hotad. Hur bedömer regeringen situationen för närvarande inom försäkringskassorna?

Herr talman! I sitt svar på Margé6 Ingvardssons interpellation säger socialministern att det åligger riksförsäkringsverket att följa upp verksamheten på försäkringskassorna och att uppföljningen är ett arbete som pågår kontinuerligt. Resultaten kommer sedan till uttryck bl.a. i verkets anslagsframställning för kassorna, säger socialministern. Då undrar jag: Lyssnar regeringen på riksförsäkringsverket? Tydligen inte, eftersom riksförsäkringsverket inte fått de medel man begärt i sin petita. Riksförsäkringsverket borde ju ändå besitta kompetensen att bedöma vad som behövs ute i de olika kassorna. Det är ju de beräkningar som varje kassa gjort som ligger till grund för anslagsframställningen till regeringen. Det är alltså inte riksförsäkringsverket som skall lastas för att kassorna får för litet pengar. Att anslagen till försäkringskassorna för administration av socialförsäkringen nu är otillräckliga står helt klart. Socialförsäkringsutskottet har uppvaktats av Försäkringsanställdas förbund, vi får uttalanden från avdelningar ute i länen, och vi som sitter i försäkringskassestyrelser är dessutom väl införstådda med den besvärliga situation som råder i dag. Jag behöver inte beskriva den — det har Margö Ingvardsson gjort. Socialministern säger att en förstärkning av försäkringskassornas administrationsanslag har skett. Jag vill påstå att detta inte är sant. I stället har kassorna drabbats av nedskärningar och ålagts tunga besparingskrav. Ute på kassorna har vi försökt att rationalisera, effektivisera och spara. I mitt eget län och min egen kassa — i Jönköping — har vi gjort stora ansträngningar för att minska lokalkostnaderna. Stora delar av kontorshuset i Jönköping, där centralkontoret och lokalkontoret för Jönköping finns, har hyrts ut. När det gäller lokalkontoren ute i länet samarbetar vi med arbetsförmedlingen, med landstinget och med kommunerna för att pressa ner kostnaderna. Vi har omvandlat lokalkontor till servicekontor eller filialexpeditioner. Vid det senaste sammanträdet diskuterade vi indragning eller nedläggning av lokalkontor ute i länet. Detta ser vi i centerpartiet som mycket olyckligt, eftersom det är glesbygden som drabbas. En försämring av service på ett område drar tyvärr också med sig försämrad service på andra områden. De lokalkontor som blir kvar får svårt att klara av ytterligare arbetsuppgifter som läggs över på dem. Det drabbar ju personal som redan i dag är överhopade med arbete. Detta får konsekvenser för försäkringen och ytterst för de försäkrade.

Nu skall de som arbetar ute på kassorna enligt interpellationssvaret göra en redovisning av konsekvenserna för verksamheten med resurstilldelning enligt huvudförslaget, vilket innebär nya besparingar. Min fråga är: Kommer regeringen att bry sig om dessa redovisningar? Om inte, då måste man ute på kassorna jämsides med budgetarbetet börja planera för ytterligare neddragningar, omprioriteringar och omprövning av rutiner. Detta är inte positivt för kvaliteten på försäkringshandläggningen. Det går inte att på detta sätt upprätthålla god service.

Herr talman! Det är naturligtvis stor oro ute bland personalen på många verk och myndigheter på grund av de allmänna besparingssträvandena inom statsförvaltningen. Oron kan röra den egna arbetsbördan, som ofta ökar, trots att en hel del rationaliseringar gjorts vilka egentligen skulle få till effekt att arbetsbördan minskade. Oron gäller ibland eventuell indragning av den egna tjänsten. Men när det gäller försäkringskassorna och liknande myndigheter gäller nog oron framför allt att man inte skall kunna ge kunder eller patienter en tillfredsställande hjälp och service. Just för att undvika negativa effekter har försäkringskassorna vid en del tillfällen inte behövt tillämpa den nedskärning med 2 76 som huvudförslaget annars inneburit. Vi har just nu frågan om anslag till administration av socialförsäkring m.m. uppe till diskussion i socialförsäkringsutskottet. Det finns i det sammanhanget inga motioner om ökade anslag från något parti. Men det är klart att vi i utskottet är angelägna om att de besparingar som inte heller Prot. 1985/86:128 försäkringskassorna klarar sig undan inte får leda till oacceptabla inskränk = 25 april 1986 ningar i t.ex. servicen eller i kontorsnätet. Vi måste ju försöka undvika att allmänheten får en försämrad service. Jag är, liksom Margé Ingvardsson, riksdagsledamot för Helsingforss kommun och känner naturligtvis liksom hon oro för Helsingforsskassornas arbetssituation. De är verkligen hårt pressade av alla de olika behov och ofta svåra krav som finns i ett storstadsområde. Men jag vill också att vi skall vara uppmärksamma på situationen i glesbygdsområdena. När socialförsäkringsutskottet för en kort tid sedan behandlade propositionen om ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna hade vi från folkpartihåll en reservation tillsammans med centerledamöterna, där vi betonade vikten av att försäkringskassornas lokalkontor behålls väl decentraliserade i länen. Vi måste ta regionalpolitiska hänsyn. Även om det — som statsrådet Gertrud Sigurdsen säger — är riksförsäkringsverkets uppgift att följa upp verksamheten hos försäkringskassorna, har vi i socialförsäkringsutskottet förutsatt att också regeringen noga kommer att följa utvecklingen på det här området. Det är nämligen viktigt att rättssäkerheten inte åsidosätts. Det är något som vi från folkpartihåll har understrukit i flera motioner. Naturligtvis skall t.ex. inte för höga summor utbetalas till försäkringstagarna. Inte heller för små ersättningar får felaktigt utbetalas, vilket kan bli fallet, om personalen inte tillräckligt hinner utreda ärendena eller kontrollera utbetalningarna. Från folkpartiet har vi i olika sammanhang sagt att de svaga grupperna i samhället inte får komma i kläm — och det gäller naturligtvis även i den här frågan.

Herr talman! I likhet med Margareta Andrén vill jag erinra om att inget parti under detta riksmöte har ansett sig ha några extra medel till försäkringskassornas organisation. Däremot föreligger det ett par intressanta motioner; de behandlas i ett betänkande från socialförsäkringsutskottet som vi ännu inte har redovisat för kammaren. I dessa pekar motionärerna på möjligheterna att decentralisera viss verksamhet från riksförsäkringsverket till försäkringskassorna. Det är en moderat och en socialdemokratisk motion. Jag tror att de är värda att beakta, även om jag är medveten om att viss decentraliseringsverksamhet har pågått sedan länge. Vi är från moderat håll givetvis helt införstådda med den besvärliga budgetsituationen. Men kanske kunde man ändå från regeringens sida något snabbare ha uppmärksammat det häromåret väckta moderata förslaget att vi i stället för att rationalisera bort försäkringskassepersonal skulle ha använt denna personal till ökad rehabiliteringsverksamhet. Där är det nämligen stora pengar att hämta. Det är de långvariga sjukskrivningarna som kostar | pengar. En rehabiliteringsutredning är nu tillsatt — jag är medveten om det. Men tyvärr dröjer det väl innan vi får se något resultat av den. Medan gräset växer kanske kon dör, vad vet jag? Situationen för försäkringskassorna är i varje fall allvarlig. Jag kan intyga att det är så, eftersom jag är anställd vid en 73 försäkringskassa och brukar jobba där om somrarna. En av orsakerna till att situationen är så besvärlig är arbetsskadeförsäkringen, som i administrativt hänseende är nästan omöjlig att hantera. Jag vill här erinra om det enligt moderat uppfattning alldeles felaktiga beslut som riksdagen tog för bara någon vecka sedan, nämligen beslutet med anledning av propositionen om, som det hette, ökat förtroendemannainflytande i försäkringskassorna m.m. Det kallar jag en falsk varubeteckning. Det kommer inga nya resurser till kassorna. Hela omorganisationen skall rymmas inom nuvarande budgetramar, men den kommer att förorsaka väsentligt ökade kostnader. Jag vill bara hänvisa till sådana saker som lokalkostnader, vilket blir aktuellt i mitt län, och utbildningskostnader. I mitt län står vi samtidigt inför risken att tre lokalkontor läggs ned. Inom kassorna uppfattas omorganisationen som ett första beslut om en stark centralisering. I Värmland befarar vi t.ex. att det inom några år kommer att finnas bara 5 lokalkontor i stället för nuvarande 23. Det har här talats vackert om glesbygd, men jag vill erinra om att det bara var vi moderater som häromveckan sade nej till denna, som jag kallar det, centraliseringsåtgärd. Jag kan gärna erkänna att vi moderater har blivit alltmer tveksamma till om man i fortsättningen kan tillämpa osthyvelsprincipen. Vi kanske kan förlora mer än vad vi tjänar på att fortsätta med att rationalisera bort försäkringskassepersonal. Jag vill fråga socialministern om regeringen ändå inte är beredd att tämligen snart gå oss moderater till mötes i denna fråga, så att försäkringskassepersonal kan användas till ökad rehabiliteringsverksamhet. Då kanske vi löser flera problem på en gång.